Herr talman! Årets budgetproposition omspänner vad jordbruket beträffar ungefär 4,5 miljarder kr. Av detta belopp tas nära 3 miljarder kr. i anspråk för matprissubventioner. Omkring en kvarts miljard tas i anspråk för lantbrukets högskolor, och kvar är ungefär 1 miljard, som då skall fördelas mellan jordbruket, skogen, trädgården, fisket, jakten, rennäringen och hela miljövården. Beloppet är inte så imponerande, när det skall räcka till så många, så stora och så viktiga verksamhetsområden — speciellt med tanke på de kostnadshöjningar som har drabbat de flesta områden och som i regel inte har kunnat tillgodoses i budgetpropositionen. Jordbruket fungerar emellertid ändå, och det fungerar på ett för landet mycket tillfredsställande sätt.

Jag tillät mig säga att anslagen på vissa områden inte kunde anses helt tillfredsställande. Jag är därför glad att nu kunna konstatera att utskottet har haft möjlighet att göra vissa justeringar i förhållande till budgetpropositionen. I en lång rad fall står ett enigt utskott bakom en del förändringar i positiv riktning.

Utskottet har även varit enigt om att något förbättra stödet till produktionen av renkött. Där har dock herr Takman i en reservation velat gå litet längre än utskottsmajoriteten. Det är alltså med mycket stor tillfredsställelse jag konstaterar att ett enigt utskott har kunnat göra dessa justeringar. På några punkter har det emellertid inte varit möjligt att nå enighet i utskottet, vilket framgår av de reservationer som är fogade till utskottets betänkande. Jag skall i största hast nämna dem. Det gäller bl.a. en del anslag till skogen. Det förtjänar nämnas att exporten av skogsprodukter i dag är det kanske mest betydelsefulla av alla avsnitt inom utrikeshandeln. Det förtjänar kanske också nämnas att nettoeffekten av de exporterade skogsprodukterna rör sig om inte mindre än ca 10 miljarder kr. Den totala exporten av skogsprodukter ligger vid ungefär 12 miljarder, men till skillnad från övriga exportgrenar tar skogen i anspråk en ytterst obetydlig del av vårt lands import, nämligen ca 2 miljarder. Därför kan man tala om ett netto på ungefär 10 miljarder, vilket är mycket värdefullt och mycket imponerande. I det läget har en del motionärer velat gå något längre än budgetpropositionen, inte minst vad gäller forskningsoch försöksverksamhet bedriven under skogshögskolan. Projektet Hugin, som det motionerats om tidigare, har inte kunnat tillgodoses i årets budgetproposition. Utskottet har tillstyrkt propositionen i denna del, och därför har det avgivits en reservation på den punkten. Detsamma gäller i någon mån en rad andra avsnitt. Eftersom en del av mina utskottskamrater och medreservanter kommer att kommentera de olika punkterna, skall jag dock inskränka mig till att nu be att få yrka bifall till de reservationer där mitt namn förekommer och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag kanske för säkerhets skull skall börja med att yrka bifall till reservationerna 1 och 3. Här finns inte så mycket att säga eftersom utskottet varit enigt om det mesta. I motionen 373 har vi från vpk:s sida begärt en uppräkning av anslaget för intensifierad skogsvård i norra Sverige med 10 milj.kr. Detta har vi utförligt motiverat i motionen med hänvisning både till virkesbalanssituationen och arbetsmarknadsläget. Det är i och för sig ett märkligt förhållande att man i Norrland, där det finns så mycket skog, skulle ha svårigheter med virkestillgången. Experter är också av den uppfattningen att virkesproduktionen skulle kunna ökas till det dubbla med rationella skogsvårdsåtgärder. Det är dessutom alldeles klart att det speciellt i norra Norrland föreligger ett mycket stort behov av sysselsättning, och skogsvård hör till de mest idealiska formerna av sysselsättning. Det är ju ett i hög grad produktivt arbete som ändå måste utföras. Nu vill jag gärna notera att vi har haft en 70-procentig framgång med motionen. Utskottet förordar att anslaget räknas upp med 7 milj.kr., och det nöjer vi oss med tills vidare. Det är klart att det behövs ytterligare pengar, men jag vill ändå inregistrera detta som en framgång. När det gäller reservationen I om prisstöd till renkött har vi också en utförlig motivering i motionen. Det finns flera motioner med samma krav som vpk-motionen om en ökning av prisstödet när det gäller renkött till 100 kr. per slaktad ren. Jag beklagar att jag blev ensam i utskottet om detta kray. I propositionen och även i utskottsmajoritetens yttrande hänvisas till det pristillägg på 1:35 kr. per kilo som f. n. utgår till nötkött i de tre nordligaste länen. Prisstödet till renkött skall alltså följa nötköttet. Men som bekant har vi fr.o.m. 1973 också subventioner för att hålla nere priserna på nötkött och andra s.k. baslivsmedel. Inom parentes sagt var det fram till 1973 som de renskötande samerna inte hade något prisstöd alls, och man hade inte heller något katastrofskadeskydd. Bägge dessa saker kom till år 1973. Nu hålls nötköttspriset nere med hjälp av subventionerna, och det anser jag vara helt riktigt. Men renköttspriset hålls också nere, eftersom köttpriserna ganska nära följer varandra. Vid tiden för utskottsbehandlingen hörde jag i flera sammanhang att det var fantasipriser på renkött —- alltså att renköttet är en delikatess och ligger skyhögt över nötköttet i pris. Det förra påståendet är korrekt, alltså att renkött är en delikatess. Men det senare är fel, alltså att renkött skulle vara orimligt dyrt. Det bästa sättet att prova puddingen är att äta den, lyder ett amerikanskt uttryck. Och det bästa sättet att jämföra priser är att ta reda på vad de priser är som man jämför med. När jag hörde om dessa fantasipriser ringde jag en av de kötthandlare här i Stockholm som året om brukar ha renkött på disken i sin affär. Den dag då jag ringde tog han 32 kr. per kilo för nötköttstek, s.k. fransyska, 34:80 kr. för renstek och 39 kr. för rensadel. Enligt honom brukar relationerna mellan priserna vara i denna klass året runt, dvs. renköttet ligger en aning högre än nötköttet. Producenterna, alltså de renägande samerna, får f.n. i partipris högst 13 kr. per kilo inkl. moms. Till detta kommer det statliga prisstödet, f.n. 37:50 kr. per slaktad ren eller i runt tal 1 kr. per kilo. Nu har utskottsmajoriteten gått ett litet steg längre än regeringen. Pristillägget föreslås bli 55 kr. per ren i stället för 47:50 kr. som regeringen föreslagit.

Här gäller det f.ö. inte en yrkesgrupp vilken som helst. Rennäringen utgör den viktigaste delen av den ekonomiska basen för samerna som etnisk minoritet. Prisstödstillägget för renkött borde höjas till 100 kr. per ren för att det skall komma i nivå med det stöd som i olika former utgår till nötkött. Anslaget för detta ändamål borde alltså uppräknas med 1,5 milj.kr. Jag yrkar bifall till reservationen 1.

Herr talman! En utgångspunkt för utskottsbehandlingen av regeringens budgetförslag när det gäller jordbrukshuvudtiteln har varit att försöka komma överens i frågor där förutsättningar för detta har förelegat. Jag tycker att vi har lyckats bra. Men på vissa punkter kvarstår oenighet. Jag vill nu ta upp några av dessa punkter. Jag vill börja med punkten 16 i utskottsbetänkandet, nämligen anslaget för stöd till jordbruket i norra Sverige. Här är det två frågor som utskottet särskilt haft att ta ställning till. Det har gällt dels regeringens förslag till höjt pristillägg på renkött — som herr Takman alldeles nyss berörde —- dels de motioner som väckts om ändringar i stödet till jordbruket i norra Sverige. När det gäller prisstödet till rennäringen har utskottsmajoriteten föreslagit en höjning av pristillägget med 17:50 kr. till 55 kr. per slaktad och besiktigad ren. Detta innebär en avvikelse från regeringens höjningsförslag med 7:50 kr. Majoritetens förslag innebär inte ett underkännande av regeringens beräkningsgrund. Utgångspunkten för regeringens förslag har varit att pristillägget på renkött skall motsvara det pristillägg på 1:35 kr. per kilo nötkött som f.n. utgår i norra Sverige. Utskottet har dock under sin behandling av ärendet kommit till att medelslaktvikten per ren, som hittills beräknats vara ca 35 kilo, bör beräknas till 40 kilo. Därför skulle ett pristillägg på 55 kr. per ren bättre motsvara prisstödet till den norrländska nötköttsproduktionen. Nu yrkar herr Takman att tillägget skall justeras till inte mindre än 100 kr. per ren. Jag vill — med risk för att även i år av herr Takman bli beskylld för att ha ett lager av betong kring de politiska känselspröten — påpeka för herr Takman att vi i riksdagen tidigare har varit eniga om att rennäringen bör få en behandling som är analog med behandlingen av stödet till jordbruket i norra Sverige. Det är denna linje utskottsmajoriteten har slagit vakt om i sin skrivning. Jag vill också påpeka att några avsättningssvårigheter för renkött inte har kunnat konstateras. utredning har ju i uppdrag att pröva grunderna för utformningen av det Nr 106 framtida stödet till jordbruket i norra Sverige. I jordbruksutskottets betänkande nr 5 till 1975 års riksmöte hänvisades också till utredningens uppdrag, med anledning av en centermotion i ämnet. Det dröjer ju heller inte så länge innan jordbruksutredningens överväganden kommer att re — Jordbruksreglering, dovisas. Jordbruksutskottets majoritet har därför inte heller nu varit be = m.m. redd att biträda de olika motionsyrkanden som föreligger i denna fråga. Jag vill härefter ta upp vissa frågor om skogsbruket som behandlas under punkterna 22 och 23 i jordbruksutskottets betänkande. I motionen 1657 av herr Fransson m.fl. har föreslagits att anslaget till bidrag till skogsförbättringar skall minskas och att de pengar som skulle bli disponibla skall användas till nyodlingsverksamhet i jordbruket. Jag skall här inte gå in på en närmare redogörelse för anslagets användningsområde. Jag vill bara med några ord beröra frågan om jordbruk kontra skogsbruk. Såväl i motionen 1657 som i centerns reservation, nr 4, vid utskottsbetänkandet görs gällande att staten stöder nedläggning av jordbruksmark med bidrag. Jag vill då påpeka att bidrag utgår bara till åtgärder på skogsmark. Jag tycker inte att jag skall behöva för reservanterna förklara innebörden av begreppet skogsmark såsom detta definieras i skogsvårdslagen. Vad som är viktigt att framhålla är att om en markägare inte vill använda sin jordbruksmark för jordbruksproduktion kan lantbruksnämnden med stöd av jordhävdslagen föreskriva att marken skall hållas i hävd om den behövs för jordbruket. Bara om marken inte används för något särskilt ändamål och lantbruksnämnden eller länsstyrelsen i samband med skogsvårdsstyrelsens markanvändningsplanering inte har några invändningar kommer marken att betraktas som skogsmark och därmed underkastas bestämmelserna i skogsvårdslagen. Och det är i detta läge som statsbidraget har stor betydelse för att få en god skogsproduktion på marken. Således har denna statsbidragsgivning inte någon negativ effekt för jordbruket. Vi har i utskottet pekat på det utredningsarbete som bedrivs av 1972 års jordbruksutredning och 1973 års skogsutredning. Ett bifall till reservationen 4 av herr Larsson i Borrby m.fl. skulle vara att föregripa dessa utredningars arbete. Det statliga bidraget till skogsvägbyggnader är av stor betydelse för såväl själva skogsbruket som sysselsättningen i landet. I reservationen 5 av herr Larsson i Borrby m.fl. framförs farhågor för att resurstilldelningen på anslaget till skogsvägbyggnader är otillräcklig och föreslås en uppräkning av bidragsramarna och av anslaget. Det har enligt utskottsmajoritetens mening varit väsentligt att anpassa resurserna till den efterfrågan som bör tillgodoses. Man får då inte bara se på den medelstilldelning som föreslagits under det nu aktuella anslaget. I höstas anslog regeringen särskilda medel för allmänna beredskapsarbeten. Härav skulle högst 20 milj.kr. användas för enskilda skogsbilvägar. Men utskottet har också velat framhålla möjligheten för regeringen att 13 på tilläggsbudget begära ytterligare medel, om förhållandena skulle kräva detta. Beträffande kreditgarantier till skogsvägbyggnader har utskottet ansett det lämpligt att avvakta den fortsatta beredningen av frågan inom jordbruksdepartementet. Likaså bör man avvakta ställningstagandena till vägverkets utredning om statsbidrag till enskilda vägar och den översyn av statsbidrag till skogsbruket som görs av 1973 års skogsutredning. Den sista fråga som jag nu vill ta upp gäller punkten 46 i jordbruksutskottets betänkande, nämligen skogshögskolans driftkostnadsanslag. Här har i centerns motion nr 1661 av herr Fälldin m.fl. yrkats en uppräkning av anslag med drygt 1,2 milj.kr. för det s.k. storprojektet Hugin. Jordbruksutskottet ansåg förra året att ökad satsning på skoglig forskning förutsatte att riksdagen hade en någorlunda fast grund för sin prioritering. Man borde därför avvakta förslag från 1973 års skogsutredning. Utskottsmajoriteten har i år intagit samma ståndpunkt. Skogsutredningens åtgärdsprogram bör alltså avvaktas. Vi bör också komma ihåg att satsningen på skoglig forskning inte görs bara under skogshögskolans anslag. Anslaget till skoglig forskning via statens råd för skogsoch jordbruksforskning föreslås för nästa budgetår öka med mer än 4,8 milj.kr. Institutet för skogsförbättring och nämnden för skogsteknisk forskning föreslås få sammanlagt drygt 6,3 milj.kr.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
Herr talman! Jag reagerar mot herr Hedströms uttalande att prisstödet till renköttet bör vara analogt med prisstödet i övrigt till jordbruket i norra Sverige. Som jag sagt flera gånger tidigare utgår ju subventioner på baslivsmedel sedan 1973, och renköttet räknas inte till baslivsmedlen. Den ersättning som tillfördes jordbruket i form av subventioner under 1973 och 1974 gjorde att produktionsprisernas höjning inte slog igenom i konsumentpriserna. Dessutom företogs som bekant 1974 prissänkningar på mjölk, kött och fläsk, och för uteblivna prishöjningar och direkta prissänkningar har jordbruket tillförts motsvarande medel över budgeten. Det är detta som jag skulle vilja få in i beräkningen av prisstödet till renkött, och då kommer man upp i minst 100 kr. per ren.
Herr talman! Herr Takman började sitt föregående inlägg med yttrandet att han inte visste vad han skulle säga, och det senaste anförandet bekräftade detta. Då han nu talade om pristillägget på renkött visade han återigen att han inte har kommit underfund med finessen i det förslag Nr 106 som utskottsmajoriteten har framlagt. Vi har ju inte gått in för att ändra grunderna för pristillägget, utan vi har genom att höja den antagna vikten per renkropp kunnat behålla de grunder som är analoga med stödet till. jordbruket i norra Sverige. Det är väl den uppläggningen som gjort att — Jordbruksreglering, vi kunnat få en bred majoritet i utskottet. Jag tycker att utskottets lösning — m.m. på ett elegant sätt kommer förbi denna rätt svåra fråga. Sedan måste man också ta in i bilden att det inte råder något prisstopp på renkött. Det finns alltså möjligheter att höja priset med hänsyn till efterfrågan.
Herr talman! Man kan inte bryta ut denna detalj, som gäller ca 1:35 kr. Vi har dock subventioner på detta område, och jag reagerar inte mot dem. Jag vill bara att sådana skall utgå också för renköttet, och då kommer man upp i det belopp som jag nämnt, vad sedan herr Hedström än må invända mot det.

Herr talman! Beträffande jordbrukspolitiken som behandlas i det nu aktuella avsnittet av budgetpropositionen gäller även i år det speciella läget att vi har en pågående jordbruksutredning. Jordbruksutskottet skickade genom en skrivning redan 1973 över alla de kontroversiella frågorna till jordbruksutredningen, och man kan därför säga att vi har något av en jordbrukspolitisk vapenvila. Det förklarar att debatten här hittills blivit vad den blivit och väl inte heller i fortsättningen kommer att bli direkt himlastormande. Vi väntar nästa år ett förslag från utredningen, och då får vi tillfälle att verkligen vädra de principiella frågeställningarna och diskutera kontroversiella spörsmål. Jag skall nu inte ta upp moderata samlingspartiets syn på den framtida jordbrukspolitiken utan vill bara hänvisa till att den är ganska utförligt redovisad i vår stora partimotion till årets riksdag. Formellt gäller i och för sig fortfarande 1967 års jordbruksbeslut. Riksdagen har icke fattat något annat beslut om jordbrukspolitiken. Men vi vet att mycket av vad som där fastslagits av riksdagen i dag är överspelat av utvecklingen. Man kan faktiskt hävda att myndigheterna på jordbrukets område i dag handlar på ett klokt och realistiskt sätt utifrån de verkliga förhållandena, utan att följa de formella intentionerna i riksdagens beslut. Jag förmodar att även regeringspartiet är till freds med detta. Det finns dock reservationer fogade till jordbruksutskottets betänkande också i dag. De gäller icke de stora principiella frågorna, utan detaljproblem, men dessa kan vara nog så väsentliga. Jag vill inte undervärdera dem, men jag kan ändå säga att reservationerna avser frågor av begränsad betydelse. De moderata representanterna i utskottet har i år icke biträtt de reservationer som innebär ökade anspråk på statsmedel, helt enkelt därför att vi inom vårt parti har prioriterat skatteproblematiken och det sam 15 hällsekonomiska läget, vilket innebär att vi har pålagt oss en utomordentligt stor restriktivitet när det gäller ökade anspråk på skattemedel. Vi menar att man i de stora sammanhangen måste prioritera, och vi har alltså prioriterat önskvärdheten av att hejda den nuvarande skatteutvecklingen. Detta gäller både marginalskatter och, framför allt, eventuella höjningar av de sociala egenavgifterna, som är en mycket kännbar post för egenföretagare som jordbrukarna. I varje fall för mig är detta något av en politisk och moralisk fråga. Man kan inte å ena sidan hävda en sådan princip i skattepolitiken och å andra sidan föreslå utgiftshöjningar. Det är detta som är orsaken till att moderata samlingspartiet i år icke har biträtt en del av de reservationer som är fogade till betänkandet, ehuru vi faktiskt sympatiserar i mycket hög grad med de strävanden som finns där och gärna skulle önska att vi hade varit i den situationen att vi kunnat bisträcka med ytterligare medel, exempelvis till utbyggnaden av skogsbilvägar. När det gäller jordbrukets situation i stort vill jag, trots vad jag sade inledningsvis, framhålla att dagens läge kontrasterar på ett tillfredsställande sätt mot läget för ett antal år sedan. Vi kan slå fast att lönsamheten inom jordbruket i dag ligger på en högre nivå, att investeringsverksamheten har kommit i gång på ett helt annat sätt nu och att framtidstron inom denna näring faktiskt har kommit tillbaka. Vi tror att detta är viktigt, eftersom det gäller att ta vara på alla de odlingsresurser som vi har. Men för att vi skall kunna göra det är kapitalfrågorna väsentliga, och därför hälsar jag med tillfredsställelse att utskottet här är enigt. Tidigare har lagts fram förslag — som utskottsordföranden påminde om —- i syfte att vidga kreditgarantiramarna för jordbrukets rationalisering. Jag vill också påpeka att riksdagen tidigare i år, på förslag från finansutskottet, har uttalat att jordbrukets primäroch sekundärkreditinstitut skall få ökad tillgång till långfristigt kapital. Det är utomordentligt värdefullt. Givetvis är kreditgarantierna bra, men det gäller att se till att det också finns kapital tillgängligt. Det är min förhoppning att det beslut som tidigare har fattats i denna kammare i kapitalfrågorna skall vara positivt för det svenska jordbruket under den tid vi har framför oss tills vi — som jag hoppas — någon gång i slutet på nästa år får ta ställning till den framtida jordbrukspolitiken. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än om bifall till jordbruksutskottets hemställan i de punkter överläggningen nu gäller.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 33 föreligger delade meningar endast på fyra punkter av de 57 punkter som vi nu diskuterar. Detta tyder på att det råder ganska stor enighet i fråga om anslagen till jordoch skogsbruk under det kommande budgetåret. Att betänkandet ger den bilden har delvis sin förklaring i det jämviktsläge som råder i riksdagen. På några punkter har regeringspartiets företrädare i utskottet gått oppositionspartierna till mötes på ett sätt som kanske inte skulle ha skett om regeringen haft majoritet i riksdagen. På samma sätt har vi från oppositionssidan varit villiga att jämka på de krav som ställts i motionerna. Tidigare talare i debatten har nämnt några exempel där utskottet i enighet har justerat upp anslagen i förhållande till vad som föreslås i budgetpropositionen. Jag vill peka på ett par av dem. Det viktigaste tycker jag är uppräkningen av anslaget till intensifierad skogsvård i norra Sverige. Där fanns ett antal motioner för att anslaget skulle höjas med 10 miljoner. Utskottet har enats om att föreslå en höjning med 7 milj.kr. För folkpartiets del hade kravet på en höjning ställts i motion nr 1741 av herr Ångström. Enligt min övertygelse kommer de 7 miljoner som föreslås ytterligare tillföras detta anslag att ge god utdelning både i minskade kostnader för arbetsmarknadspolitiska åtgärder och i ökad virkestillgång på längre sikt. En annan punkt i betänkandet där utskottet kommit till samförstånd gäller ökade resurser för veterinärmedicinsk rådgivning på djurmiljöoch djurhälsoområdet. Där har utskottet tillstyrkt kravet i en motion från företrädare för samtliga riksdagspartier att anslaget till veterinärmedicinska anstalten skall höjas med 113 000 kr. just för detta ändamål. Modern djurhållning kräver utan tvivel en intensiv bevakning av djurens miljö. Den bevakningen måste ske från andra utgångspunkter än de renodlat driftekonomiska. Hänsyn till djurens välbefinnande och trivsel måste skjutas i förgrunden. Därför tycker jag det är värdefullt att utskottet kunnat enas om en förstärkning av resurserna just för det ändamålet. När det sedan, herr talman, gäller de reservationer som finns fogade till utskottets betänkande under de punkter som vi nu diskuterar vill jag helt kort motivera varför vi från folkpartiets sida inte ansett oss kunna stödja någon av reservationerna. I reservation nr 2 föreslår centerpartiets företrädare i utskottet en uppräkning av anslaget till jordbruket i norra Sverige med 14,4 milj.kr., och i reservation nr 3 föreslår herr Takman en uppräkning av samma anslag med nära 24 milj.kr. Motiveringen är i båda reservationerna att inflationen urholkat stödet. Den motiveringen kan anses rimlig i vart fall om man begränsar den procentuella uppräkningen så som man gjort i centerreservationen. Men eftersom 1972 års jordbruksutredning enligt de tilläggsdirektiv som utredningen fick år 1974 även skall se över utformningen av stödet till jordbruket i norra Sverige och eftersom utredningen väntas avsluta sitt arbete innevarande år, tycker jag att utredningens förslag kan och bör avvaktas innan ytterligare åtgärder sätts in. Dessutom gäller det här ganska mycket pengar, och vi har från folkpartiets sida inte ansett oss kunna prioritera denna höjning. I reservation nr 4 föreslår centerpartiets ledamöter i utskottet en överföring av 3,5 milj.kr. i bidragsmedel från skogsodling till nyodling av åker. Med hänsyn till den livsmedelssituation som vi har i världen är tankegången i den reservationen riktig. Jordbruksutredningen och skogsutredningen har emellertid i uppgift att utreda hithörande frågor och därför anser jag att de bör komma med förslag innan man inför en ny bidragsform för nyodling. I reservation nr 5 föreslår centerns företrädare i utskottet en uppräkning av anslaget till byggande av vägar i enskild ägo med 6,5 milj.kr. utöver regeringens förslag och i reservation nr 6 föreslår samma reservanter en uppräkning av skogshögskolans driftanslag för skogsforskning med 1,229 milj.kr. Jag vill för min del inte ifrågasätta behovet eller syftet med dessa anslagsförstärkningar, men vi ställs gång på gång inför skyldigheten att ta hänsyn till den belastning på budgeten som i och för sig mycket välmotiverade förslag innebär. Vi har från folkpartiets sida inte ansett oss kunna stödja den uppräkning av anslagen som föreslås i reservationerna 5 och 6. Med de motiveringar jag nu anfört yrkar jag bifall till utskottets hemställan under punkterna 1-57 i betänkandet. Sedan vill jag, herr talman, i samband med att kammaren nu behandlar större delen av jordbrukshuvudtiteln för folkpartiets räkning gärna ge några allmänna synpunkter på jordbrukspolitiken. Åtskilliga av de förslag som folkpartiet framfört vid tidigare riksdagar hör hemma inom områden som nu ligger under utredning, främst av 1972 års jordbruksutredning och av jordförvärvsutredningen. Eftersom det inte är särskilt meningsfullt att i riksdagen upprepa förslag som genom enhälliga riksdagsbeslut hänskjutits till utredningar som väntas slutföra sitt arbete inom närmaste året, har vi från folkpartiets sida inte väckt någon stor jordbrukspolitisk partimotion till årets riksmöte. Men jag vill gärna här i kammaren ge en mycket kortfattad redogörelse för folkpartiets syn på den framtida jordbrukspolitiken. Det jordbrukspolitiska beslutet vid 1967 års riksdag byggde på förutsättningar som inte längre föreligger. Det utformades utifrån ett ganska snävt svenskt perspektiv. En självförsörjningsgrad på 80 26 skulle eftersträvas, och de låga världsmarknadspriserna skulle utnyttjas till de svenska konsumenternas fromma. Svensk livsmedelsproduktion skulle bli billigare genom strukturrationalisering mot allt större enheter. Redan när dessa riktlinjer fastställdes hade folkpartiet avgörande invändningar. Vi ansåg att produktionen borde ligga närmare 90 96 av vårt totala livsmedelsbehov och att inga ansträngningar för en sänkning mot 80 26 borde göras. Formellt gäller fortfarande, som också herr Krönmark nyss har nämnt, 1967 års produktionsmålsättning — en 80-procentig självförsörjning. Men ingen talar numera om den. Förutsättningarna för jordbruket har radikalt förändrats. Jordbruksutredningen skall se över riktlinjerna för vår jordbrukspolitik och bedöma om det finns anledning till ändrade målsättningar. Folkpartiet anser att förutsättningarna för svenskt jordbruk är gynnsamma. Våra jordar — även de som hittills betraktats som marginella — är av god kvalitet. Vi har en hög teknisk nivå. Detta gäller vid en internationell jämförelse. De stigande världsmarknadspriserna på jord bruksprodukter har gjort de ekonomiska förutsättningarna för svenskt jordbruk gynnsammare. Vi anser det troligt att den utvecklingen fortsätter. Därtill kommer att Sverige bör behålla möjligheterna att ge sitt bidrag till den globala livsmedelsförsörjningen. Självfallet kan vår roll knappast bli mer än marginell, men i en akut svältsituation kan bl.a. svenska katastroflager av livsmedel ha betydelse för stora skaror av nödlidande människor. Mot denna bakgrund anser vi att någon nedskärning av den svenska jordbruksarealen inte bör ifrågakomma. Stor återhållsamhet måste gälla för exploatering av åkerjord för andra ändamål. Detta innebär således en hög försörjningsförmåga. En betydande export av spannmål blir nödvändig även i framtiden, men enligt vår bedömning kommer villkoren att bli gynnsammare än tidigare. Hittills har jordbrukspolitikens betydelse för andra sektorer i samhället inte tillräckligt beaktats. Strukturrationaliseringen har inriktats på att skapa stora enheter med god ekonomisk bärkraft. Detta är i och för sig riktigt, men minskningen av antalet brukningsenheter har medverkat till folkutglesning i stora delar av landet. Detta har i sin tur lett till att underlaget för service minskat. I många bygder är jordbruket en viktig bas. Rationaliseringsverksamheten bör därför utformas med hänsyn till att odlingsbygderna, även efter viss strukturrationalisering, skall kunna ha ett befolkningsunderlag som tryggar en rimlig servicenivå. Därför bör familjejordbruket främjas. Även deltidsjordbruk, där innehavaren tidvis har annat arbete, bör accepteras och stödjas. Det kan vara en väg att underlätta för yngre människor som vill etablera sig i näringen utan att kunna prestera ett stort kapital. Sådana jordbruk kan successivt byggas ut och i en del fall kompletteras med skog. Det moderna jordbruket är energikrävande och därigenom mycket sårbart. Det utnyttjar också kemikalier, vilkas miljömässiga konsekvenser bör uppmärksammas ytterligare. Ansträngningar måste till för att få fram nya brukningsoch bekämpningsmetoder som gör användningen av kemiska preparat mindre nödvändig. Vi anser att försök med alternativa jordbruksmetoder utan t.ex. kemikalieinsatser bör stödjas och att konsulentverksamheten i ökad utsträckning bör beakta dessa jordbruksmetoder. Den hittillsvarande gränsdragningen mellan jordbruk och naturvård bör luckras upp. Ett snävt sektortänkande är till nackdel för båda. Naturvård i enskilda jordbrukares regi, med stöd från stat och kommun, är sannolikt på många håll det billigaste sättet att bedriva naturvård. Enskild företagsamhet och enskilt ägande är grunden för jordbruket. Den som själv vill bruka jorden och bo på fastigheten skall ha företräde som köpare framför andra intressenter. Vi anser därför att statens, kommunernas och de s.k. förädlingsindustriernas jordförvärv bör prövas av lantbruksnämnderna enligt samma grunder som gäller för övriga köpare. De kraftiga prisstegringarna på jordbruksmark gör det allt svårare för unga människor att etablera sig som jordbrukare. Överpriser betalas i dag för mark i ren spekulation och av orsaker som inte har med markens användning för jordbruk eller skogsbruk att göra. Denna utveckling måste hejdas. Ett fast penningvärde är därvid det främsta verktyget. Om inflationsförväntningarna upphör kommer fastighetsvärdena att åter närma sig gårdarnas driftvärde. De målsättningar som jag nu har nämnt kommer vi från folkpartiets sida så långt det är möjligt att eftersträva. De stämmer väl överens med det övergripande mål för svensk jordbrukspolitik som fanns med i 1967 års jordbruksbeslut och som ingen av oss vill ändra på, nämligen att jordbruket skall ge svenska konsumenter bra mat till lägsta samhällsekonomiska kostnad och att de som arbetar inom jordbruket skall få del av den allmänna standardstegringen. Men därtill kommer att vi måste ta vår del av ansvaret för världens livsmedelsförsörjning. Om detta sista sades ingenting i 1967 års jordbrukspolitiska beslut. Men enligt min och folkpartiets uppfattning måste det komma med, när vi härnäst formulerar målsättningen för svensk jordbrukspolitik.

Herr talman! Herr Enlund redovisar här en del mycket intressanta principiella bedömningar rörande jordbrukspolitikens framtida målsättning och övergripande mål. Det kunde vara intressant att diskutera detta — jag skulle kunna ställa mig bakom det mesta. Men eftersom vi inte skall fatta några beslut om saken i dag vill jag bara önska herr Enlund lycka till att genomdriva dessa uppfattningar i jordbruksutredningen, som är rätt forum i det hänseendet. Representanter för folkpartiet och moderata samlingspartiet har redovisat varför man inte kunnat ställa sig bakom de centerreservationer som är fogade till utskottsbetänkandet. Jag skall inte polemisera mot att man inte kunnat göra det.

Herr talman! Jag vill först ansluta mig till de allmänna synpunkter som har framförts av Einar Larsson. Jag har begärt ordet för att särskilt tala om punkten 16, stöd till jordbruket i norra Sverige. Sedan rätt lång tid tillbaka har ju staten gett ett extra stöd till jordbruket i norra Sverige, och med norra Sverige avses Norrland samt skogsbyg derna i Kopparbergs och Värmlands län. Det är helt riktigt att man går — Nr 106 in för ett extra stöd där. Och varför? Jo, produktionsbetingelserna är sämre i dessa områden ur olika aspekter. Men vi behöver jordbruket även i de här trakterna. Jordbruket ger ju både en produktion och en värdefull sysselsättning. Det ger också bygderna färskvaror. Genom en Jordbruksreglering, jordbruksproduktion håller man landskapet öppet; man gör ett nyttigt — m.m. arbete på naturvårdsområdet, och det är värdefullt. Man kan naturligtvis säga att detta kostar pengar, men sett från hela landets synpunkt har det stor betydelse. Och för de bygder och de människor som det här gäller är det mycket väsentligt att vi kan ge detta extra stöd. Härvid tänker jag alldeles speciellt på alla dem som har satsat hårt på jordbruksproduktion i dessa trakter. Stödet justerades senast 1974, och som alla vet pågår det en ganska stark penningvärdeförsämring. Vi har en stark inflation. Enligt de uppgifter som förelåg när motionen skrevs har penningvärdet efter senaste justeringen försämrats med 12 96. Och inflationen fortsätter. Stödet har urholkats, och det försämras efter hand allt mera. Därför fann vi det vara nödvändigt att återställa stödets realvärde och föreslog för den skull en uppräkning på 15 96. Får vi inte en sådan uppräkning så blir det svårt för jordbrukarna att klara sig, särskilt de som har satsat mycket och därför har höga amorteringar och räntor. Vi skall ha klart för oss att många som har satsat på SR-jordbruk och även andra jordbrukare har mycket stora skulder och höga räntekostnader, särskilt nu när räntorna är så pass höga. Det föreligger risk för att jordbrukarna inte kan klara sig och att jordbruket därigenom går tillbaka. Det är därför som vi har begärt nämnda uppräkning. Jag beklagar att övriga partier inte har kunnat följa oss i detta fall och jag vill understryka vad herr Larsson i Borrby sade alldeles nyss, att om moderaterna och folkpartisterna hade följt oss i denna fråga, så skulle vi ha kunnat enas i utskottet om en uppräkning av stödet. I varje fall hade vi då kunnat få en chans till lottning om förslaget här i kammaren. Utskottets vice ordförande herr Hedström förklarade att man ville avvakta utredningens betänkande, och det skulle man väl kunna göra om förslag kommer snabbt. Men enligt vad jag har förstått kommer det att dröja minst ett par år, och under den tiden får vi ju en ännu starkare eftersläpning. Det anser vi i centern vara omöjligt att acceptera. Då jordbruksministern är inne i kammaren nu vill jag fråga honom: När kan man räkna med att en sådan uppräkning som vi har föreslagit kan ske? Tidsplanen är att utredningen skall vara färdig med sitt arbete i höst, men om den verkligen blir det vet inte jag. Sedan tillkommer remisstiden. Fråga är därför när beskedet i detta ärende kan väntas. Eftersom vi nu ändå behandlar jordbrukets huvudtitel vill jag också ta upp några principiella synpunkter. Jag konstaterar då att 1967 års jordbruksbeslut var mycket olyckligt för jordbruket. Men inte bara för jordbruket. Det var olyckligt också från nationens synpunkt. Herr Enlund sade att folkpartiet hade avgörande invändningar när det 81 beslutet fattades, och det är något som i minst lika hög grad gäller för centerns del. På grund av det olyckliga beslutet som regeringspartiet drev igenom har många åkerjordar lagts igen. Men det var ju ändå bra att jordbrukarna inte följde regeringens önskemål om en nedläggning av en tredjedel av den svenska jordbruksarealen. Den svenska jordbrukarkåren förstod alltför väl vart en sådan utveckling skulle leda och följde inte propåerna. Det är som sagt lyckligt. Likväl har en del arealer lagts ner, och vi har därmed förlorat en del av produktionen. En hel del byggnader har också raserats. Det är nödvändigt att nu se till att de bästa av de igenlagda jordbruksmarkerna kommer in i produktionen igen. Jordbruket har sitt berättigande, och jag finner allra mest glädjande att inställningen till jordbruket nu har förändrats och jordbruket fått ett större erkännande. Både stora och små jordbrukare måste veta att de har en meningsfull uppgift att fylla, och det blir då mera intressant för dem att arbeta. Jordbruket kan klara en produktion som vi har nytta av. Jordbruket ombesörjer dessutom en naturvård som är nödvändig för nationen. Likaså har det stor betydelse från sysselsättningssynpunkt och från försvarspolitisk synpunkt. Men först och sist är det fråga om mänsklighetens försörjning med mat. Det är en viktig fråga, och den kommer inte att minska i betydelse framöver.

Herr talman! Jordbruksutskottet har i det föreliggande betänkandet bl.a. behandlat motionen 1975/76:328. I den motionen har jag och några andra socialdemokrater tagit upp problemet med de omfattande skador som har drabbat våra skogsplanteringar till följd av det fr.o.m. förra året införda förbudet mot att inom skogsbruket använda DDT som plantskydd. I motionen har vi pläderat för en intensifierad forskning för att få fram lämpliga metoder för att motverka de skador som snytbaggen åstadkommer på barrträdsplantor runt om i vårt land. Utskottet redovisar pågående forskningsarbete och tillstyrker anslagsuppräkning av 750 000 kr., vilket innebär en höjning med mellan 18 och 19 96 i jämförelse med innevarande budgetår. Med detta anser utskottet motionen besvarad. Jag är tillfredsställd med vad utskottet skriver, och det är bara att hoppas att de föreslagna förstärkta resurserna skall leda fram till nya forskningsrön, som så snabbt som det över huvud taget är möjligt kan omsättas i åtgärder. Vi kan nämligen inte i längden tolerera de stora kapitalförluster som det svenska skogsbruket lider på grund av att vi f.n. helt saknar skyddsbehandling av barrträdsplantor. Det är att märka att Sverige numera är det enda land i Europa som har ett skogsbruk som måste arbeta utan något effektivt medel mot snytbaggen. I aprilnumret av tidningen Arbetarskydd finns en uppgift från skogshögskolan som säger att det svenska skogsbruket förlorar mellan 30 och 100 milj.kr. per år därför att vi saknar någon form av plantskydd. Hur allvarligt läget är framgår kanske bäst av vad generaldirektören i skogsstyrelsen, Bo Hedström, sade när han för en tid sedan föreläste inför den skogspolitiska grupp som finns här i riksdagen: ”Vi har hyggen som har 90-procentiga skador, där det knappt finns en planta kvar. Undersökningar visar, att ungefär hälften — ibland för vissa regioner upp till 80 96 — av planteringarna inte fyller skogsvårdslagens minimikrav. Det är alltså inga lysande skogsodlingsresultat det är fråga om och vi måste på allt sätt förbättra det här läget, om vi skall ha någon skog att överlämna till våra kommande generationer.” Andra undersökningar visar på ett produktionsbortfall på mellan en halv och en miljon kubikmeter virke per år. Det svenska jordbruket kan i längden inte bära detta produktionsbortfall, och för den enskilde skogsägaren blir kostnaderna för hjälpoch omplanteringar så höga att vi riskerar att mycket blir ogjort. Följden härav kommer att bli ojämna och oregelbundna bestånd i våra ungskogar. Mycket talar väl för att vi får leva med DDT-förbudet, och av den anledningen är det ytterst angeläget att den forskning som bedrivs och som planeras vid främst skogshögskolan ges ökade resurser. De undersökningar av skadorna som under våren förra året utfördes under medverkan av — förutom skogshögskolan — bl.a. skogsvårdsstyrelsen, domänverket och skogsbolagen gav så nedslående besked att man gott kan rubricera det som en ytterligt svår motgång för det svenska skogsbruket. Skogen är en av de få naturresurser vi har i det här landet som är förnyelsebara. Vi har en industrikapacitet som — om den utnyttjas helt —- förbrukar 20 miljoner kubikmeter mer än den årliga tillväxten i våra skogar. Värdet av exporten av trävaror överstiger t.ex. värdet av Volvos och varvens export. Vi har helt enkelt inte.råd att syssla med en skogsplanering där antalet överlevande plantor efter snytbaggeangreppen är så lågt att hälften av hyggena måste hjälpplanteras eller planteras om helt och hållet, med andra ord ett oförsvarligt slöseri. Jag vill gärna till sist, eftersom jordbruksministern är närvarande i kammaren, uttrycka min tillfredsställelse över att jordbruksministern på tilläggsbudget anvisar medel för att underlätta restaurering av de skogskulturer som har spolierats genom angrepp av snytbagge. Enligt jordbruksministerns förslag bör bidrag kunna utgå för skador som inträffat under år 1975. För ändamålet föreslås för innevarande budgetår 2 milj.kr. Det är ett välkommet bidrag och ett gott initiativ, då kostnaderna för restaureringsåtgärderna kan väntas bli betungande för de drabbade skogsägarna. Herr talman! Jag är nöjd med utskottets skrivning och den uppräkning av forskningsanslaget som redovisas i betänkandet och har därför inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Låt mig bara till vad herr Olsson i Edane sagt tillägga att jordbruksutskottet har justerat betänkandet angående de anslag han nämnde sist i sitt anförande. Den hjälpen kan alltså ganska snabbt effektueras. i) I övrigt vill jag personligen gärna instämma i en del synpunkter som herr Olsson framförde. Det har uppstått så pass allvarliga skador att man har anledning att beklaga att vi kanske gick litet väl snabbt fram när det gällde att införa ett totalt DDT-förbud innan vi hade fullgott alternativ.

Herr talman! Utskottets betänkande lika väl som denna debatt präglas av den inställning som rått kring jordbruksfrågorna under senare år, då debatten varit tämligen ringa på grund av att praktiskt taget hela jordoch skogsbrukets framtida öden ligger under utredning. Det är att hoppas att utredningarna skall kunna arbeta så snabbt att resultatet av deras arbete kommer att framläggas under detta år, så att nästa riksmöte kan ta ställning till hur jordbrukspolitiken skall formas under de kommande åren. Det har inte varit utan olägenhet att vi under så pass många år varit tvungna att iaktta en sådan här återhållsamhet och avstå från ställningstaganden som utan tvivel borde ha skett under de år som gått. Det är helt omöjligt att på alla områden avvakta resultaten av utredningsarbetet. Det gör att vi från centerpartiet till detta utskottsbetänkande på vissa punkter har fogat reservationer vari vi hävdar att det inte kan vara rimligt att inte göra någonting under den tid som utredningen arbetar. Låt mig ta upp några frågor som rör skogen. En sak som engagerar mig utomordentligt starkt är frågan om intensifierat stöd till det norrländska skogsbruket. På den punkten har vi varit hur eniga som helst inom vårt län tillsammans med länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen, som har arbetat fram underlag för detta program. Vi har satsat rätt starkt på de arbetstillfällen som vi med en relativt ringa insats skulle kunna skapa. Målsättningen var att det för programmets genomförande behövdes ca 40 milj.kr. för Norrbottens län. Den målsättningen har inte kunnat infrias. Jag tror att Norrbottens län under fjolåret fick 6 milj.kr. av detta anslag. Intressant att notera är att de beräkningar som hade gjorts och som visade att detta program skulle ge 2 000 nya och bestående arbetstillfällen var riktiga. De 6 milj.kr. som vi har fått har i relation till de 40 miljonerna givit ett sysselsättningstillskott, som har varit minst det som avsågs. Jag vill notera detta, eftersom det ändå är fråga om att skapa arbetstillfällen åt befolkningen i en del av vårt län, en befolkning som har utomordentligt stora svårigheter att få arbete: Den möjligheten har man i viss mån kunnat erhålla genom dessa pengar. Det har varit ett billigt sätt att ge dessa människor sysselsättning. Det hade följaktligen varit utomordentligt angeläget att få genomföra hela detta program. Det har talats om ett samhällsekonomiskt ansvar när det gäller att hålla anslagen nere. Men denna tidpunkt är sannerligen inte det rätta tillfället att hänvisa till ett samhällsekonomiskt ansvar. På denna punkt nådde utskottet slutligen fram till enighet, vilket jag är glad över, eftersom propositionen faktiskt förutsatte en minskning av det anslag som tidigare hade utgått. Ökningen i förhållande till i propositionen föreslagna 7 milj.kr. är vi överens om.

Centern har vidare avgivit en reservation när det gäller anslaget till skogsbilvägar, om vilken vi är ensamma. De andra partierna har, troligen på grund av det samhällsekonomiska ansvaret, ansett sig inte kunna vara med på ett höjt anslag till skogsbilvägarna. Jag tror att herr Hedström var inne på tanken att detta anslag eventuellt kan fyllas ut med arbetsmarknadsstöd till sådana här vägbyggen. Men där har skogsstyrelsen klart sagt att det är ett dåligt alternativ, eftersom arbetsmarknadsinsatserna skall ske under en tidsperiod på året som är olämplig för sådana här åtgärder. Det gör att man, enligt vad skogsstyrelsen säger, har svårt att få entreprenörer att vara med vid upphandlingen av sådana här vägbyggen. Den sker nämligen under en årstid som för dem är så vansklig att de har svårt att ta ställning till den kostnad som arbetet kommer att medföra. Jag tror att det hade varit samhällsekonomiskt utomordentligt välgörande att satsa på ett högre anslag till vägbyggen, som hade kunnat utföras under tidsperioder som hade varit de mest lämpliga. När det sedan gäller skogsforskningen skall jag inte säga mycket. Jag vill bara notera att här är det ändå fråga om långsiktiga åtgärder. Skogsstyrelsen har gjort upp program för vilkas genomförande det behövs inte oväsentliga medel. Det är klart att det kan sägas att vi skall avvakta skogsutredningen för att sedan kunna ta ställning, men oavsett vilket ställningstagande skogsutredningen kommer fram till så kan vi vara helt medvetna om att den långsiktiga forskning som skogsstyrelsen är inne på måste genomföras. Råvarusituationen, som jag tidigare hänvisat till, gör det ju angeläget att få i gång denna forskning på ett så tidigt stadium som möjligt. Det är av den anledningen som vi reservanter förordar att anslaget till skogshögskolans driftkostnader räknas upp med 1 229 000 kr. Jag vill också säga att vi i vår partimotion hade uppe frågan om sänkning av anslaget till skogsstyrelsens och skogsvårdsstyrelsernas administration. Det förslaget var en reaktion mot propositionen, som ju faktiskt avsåg en minskning av insatserna på fältet. Vi bedömer det som omöjligt och i högsta grad orimligt att årligen öka anslagen till administrationen samtidigt som man minskar verksamheten ute i skogarna.

Jag finner det dock angeläget understryka att vill man vara med om att anslå medel till arbete ute i skogarna så är vi också intresserade och villiga att anslå medel till administrationen. Men de här sakerna bör rimligtvis följas åt. Så bara några få ord om skogsodling på åkermark. Det kan självklart vara befogat i vissa fall. Framför allt trodde man att det var befogat i det läge som man utgick ifrån 1967. Men med de förändringar som har skett både i vårt land och på det globala området är vi väl helt medvetna om att det blir nödvändigt att gå tillbaka till en viss nyodlingsverksamhet. Vi kommer att bli tvungna att odla upp en hel del av de marker som har fått förbuskas. Mot den bakgrunden tror jag att det hade varit en riktig åtgärd att ta ett visst steg redan nu för att förhindra fortsatt förbuskning och fortsatt nedläggning av åkermark. Jag kan peka på att i mitt eget län hade vi i slutet av 1920-talet 57 000 hektar åkermark. Det skedde en omfattande nyodling under 1930 och 1940-talen, och vid 1950-talets början hade vi i Norrbotten 86 000 hektar åkermark. Under 1960-talet och fram till nu har så mycket åkermark nedlagts att den areal som f. n. brukas är ungefär lika stor som i slutet av 1920-talet. Vi hoppas och tror att mycket av den nedlagda åkermarken skall komma i bruk igen, men för det behövs vissa åtgärder.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

Herr talman! I detta debattavsnitt om jordbrukspolitiken behandlas bl.a. frågor sammanhängande med husdjurens hälsooch sjukvård. Jag kommer att uppehålla mig vid de frågorna en liten stund. Tillsammans med herr Nisser har jag i motionen 1631 väckt frågan om att riksdagen beslutar att begränsningsregeln om 15 djurenheter för bidrag till djurägare med låga inkomster skall utgå. Liknande yrkande finns också i en motion från centerhåll. Regeln om 15 djurenheter har endast varit i kraft från den 1 juli 1975, varför tillämpningen rimligen inte kan ge anledning till några slutsatser. Detta var också en av anledningarna till att motionen i utskottet lämnades utan åtgärd. Det finns emellertid av andra skäl anledning att dra slutsatser om regelns effekter. I samband med att inkomstgränsen för anslaget ”Bidrag till djursjukvård i vissa fall” höjdes från 5 000 kr. till 15 000 kr. tillkom regeln om 15 djurenheter som en ytterligare begräsningsregel. Att jordbruksdepartementets förväntningar på regeln var att kostnaden under anslaget skulle minska, framgår av att anslaget året före förändringen, 1974/75, var 600 000 kr. och därefter har kunnat nedbringas till 150 000 kr. Nu har jag den bestämda uppfattningen att så som regelsystemet i detta avseende fungerar är inte heller ett anslag om 150 000 kr. behövligt. Kostnaderna under detta anslag kommer, då vi får ett helt och av andra år opåverkat räkenskapsår, enligt min mening att visa att endast några tiotusental kronor kommer att ha åtgått för ändamålet. Uppjusteringen av inkomstgränsen var betingad av förändringar i penningvärdet och var inte avsedd som någon höjning av realvärdegränsen. Begränsningsregeln om de 15 djurenheterna var helt enkelt obefogad, och därför har vi återigen krävt att den skulle slopas. Nu skriver utskottet i sitt betänkande, att man bl.a. på grund av bidragsreglernas utformning har viss förståelse för motionärernas syfte. Utskottet säger sig ha inhämtat att lantbruksstyrelsen har sin uppmärksamhet riktad på problem som sammanhänger med bidragssystemet. Utskottet förutsätter att lantbruksstyrelsen ser över och noga beaktar behovet av förbättringar och mot bakgrunden av sina erfarenheter av reglernas tillämpning framlägger de förslag som kan befinnas motiverade. Det är, herr talman, inte att ta miste på att utskottet i sin skrivning ställer förväntningar på lantbruksstyrelsens åtgärder i detta fall. Det är förväntningar som vi motionärer naturligtvis delar. Meningen med detta stöd var ju att mindre bemedlade och av husdjurssjukdomar i sina besättningar särskilt drabbade lantbrukare inte av kostnadsskäl skall behöva avstå från veterinärhjälp. Frågan är om inte denna målsättning nu håller på att rubbas. Jag skall också ta upp en annan fråga. Det svenska jordbrukets husdjursstam representerar stora värden. Stora krav ställs numera dessutom på djurens produktionsförmåga, ett förhållande som tyvärr kanske också medfört högre sjukdomsfrekvens. Samverkande orsaker, såsom rent humanitära, och höga djurvärden i förening med höga krav på djurens avkastning har således medfört krav på snabba veterinära insatser. I motionen 1632 har vi begärt att lantbruksstyrelsen skall utreda lämpliga system för att snabbt nå kontakt med veterinären. Utskottet har ställt sig bakom detta utredningskrav, vilket vi uppfattar såsom glädjande. De system som här kan komma i fråga skall givetvis erbjuda möjlighet till kontakt också då veterinären befinner sig på resa. Att veterinärernas ordinarie telefon, vilken f.ö. nu föreslås bli tjänstetelefon, utrustas med telefonsvarare och bandspelare verkar både enkelt och billigt. Litet mera kostnadskrävande men ändå värt att pröva är förslaget att utrusta veterinärernas bilar med biltelefonanläggningar, så att kontakt lätt kan upprätthållas mellan veterinären och bandspelaranläggningen i hans bostad. Resultatet av den av utskottet förväntade försöksverksamheten i detta avseende emotser vi med stort intresse. Det borde rimligen vara så att både de enskilda djurägarna och samhället på sikt har stora vinster att göra. Samhället bekostar som bekant en del av de riktigt långa resorna i distrikt med stora avstånd. Där skulle samhället göra sina vinster. Djurägarna skulle göra sina vinster genom att få en snabb djurbehandling. Alla parter torde i en positiv behandling av detta ärende ha vinster att göra. Herr talman! Jag ansluter mig till utskottets betänkande i alla delar.

Fru talman! Reservationen 9 vid punkten 62 i utskottsbetänkandet innehåller en begäran om ett med 2 milj.kr. ökat anslag till vård av naturreservat m.m. Stora arealer i vårt land är i dag avsatta till reservat för rörligt friluftsliv m.m. Dessutom kommer ett stort antal nya naturreservat att avsättas under budgetåret 1976/77. Det kan vara av intresse att i detta sammanhang ta fram en del uppgifter om de arealer som det rör sig om. I den sammanställning av fysiska riksplaneringens programskede, vilken utarbetats av skogshögskolan — Troedssonska Forskningskuratoriet — anger man att arealen produktiv skogsmark, avgränsad för rörligt friluftsliv i fysiska riksplanens programskede — (exkl. fjällnära skog och yttre skärgård) är i Götaland 337 800 hektar eller lika med 7 96 av ifrågavarande areal, i Svealand 520 600 hektar eller lika med 10 96 och i Norrland 608 400 hektar eller lika med 5 96. Det blir sammanlagt 1466 800 hektar och 6 96 av den sammanlagda arealen produktiv skogsmark. Man har således för hela landet föreslagit avgränsningar på nära 1,5 miljoner hektar produktiv skogsmark för rörligt friluftsliv. Utöver den arealen föreligger en preliminär siffra på ca 0,4 miljoner hektar för tätorternas närområden, mark för fritidsbebyggelse på ca 0,1 miljoner hektar, mark för kulturell och vetenskaplig naturvård etc. på 0,3 miljoner hektar. Totalt 2,3 äå 2,4 miljoner hektar åtgår för nämnda ändamål. Uppgifterna är intressanta, eftersom de är ett uttryck för statsmakternas och kommunernas ambitionsnivå för bevarande av lämplig mark för rörligt friluftsliv. För vissa av arealerna, t.ex. de för fritidsbebyggelse, får man räkna med att skogsproduktionen upphör. Andra områden kan användas till viss del. Man kan i runt tal räkna med att den årliga skogsproduktionen minskar med 1-1,5 miljoner skogskubikmeter per år eller att 300 000-400 000 ha kommer att ligga utan produktion. Det är på sitt sätt inget dåligt kalhygge, spritt över hela landet. Till skillnad från våra vanliga kalhyggen får den marken ej någon förnyelse av skog. För att åstadkomma ett bättre utnyttjande måste arealer med olika restriktioner begränsas så mycket som möjligt. Även markägare är intresserade naturvårdare och goda samhällsmedborgare. Den enskilde medborgaren, markägaren, bör ej belastas mer än andra samhällsmedborgare. Ännu vet man ej vad som menas med att ”markanvändningen avsevärt försvåras” eller hur mycket samhället anser att den enskilde skall tåla. Avsättande av mark till naturreservat är värdefullt för de intressen de anses tillvarata. Men vi skall också vara på det klara med att det innebär betydande produktionsbortfall för såväl samhället som för den enskilde och därmed minskar nationalinkomsten. Denna minskning skall uppvägas av den tillgång som reservaten anses utgöra. Det är ett riksintresse såväl som ett samhällsintresse att så stor areal som möjligt bevaras för produktion och att så små arealer som möjligt beläggs med restriktioner. Jag är av den uppfattningen att bevarande av produktion och tillgodoseende av människornas behov av tillgång till mark för bl.a. friluftsliv ej behöver innebära motsättningar. Tvärtom; de värden på skogsmark som man vill slå vakt om har nämligen i många fall skapats — och det gäller inte bara skogsmark utan också annan mark — genom åtgärder utförda inom ramen för en produktiv markanvändning. Trots att brukningsmetoderna i viss mån kontinuerligt förändras torde ett rationellt användande av mark även i fortsättningen utgöra den säkraste garantin för att andra intressen skall kunna tillgodoses och detta utan alltför stora förluster och kostnader för samhället. Det är naturligt att människorna från tätorterna söker sig ut i naturen på fritiden. Den starka befolkningskoncentrationen under de senaste årtiondena har varit olycklig, och bl.a. har skapats bostadsmiljöer i vilka många människor inte trivs. Men man ger inte människorna vad de önskar se och uppleva ute i naturen enbart genom att bilda naturreservat. Avsevärt bättre är att samarbeta med markägarna och bereda dessa förutsättningar att kunna bo och verka i bygden samt att tillåta glesbebyggelse. Bofast befolkning har förståelse och känsla för naturvärden och vårdar naturen samt medverkar till att bevara dessa värden för framtiden. Uppfattningen att naturreservaten bör bibehållas som en social företeelse, för att tillgodose människornas önskan att få kontakt med naturen, kommer inte att visa sig realistisk. Naturvårdsområdena kommer mer och mer att avfolkas, eftersom någon bebyggelse utöver den befintliga inte tillåts inom dessa. Risken är att de öppna områden som nu finns växer igen, och någon utveckling är knappast tänkbar inom naturreservaten. Det allmännas kostnader för att hålla naturen öppen och tillgänglig kommer att bli oöverstigliga. Med en fortsatt naturreservatsbildning riskerar vi, enligt min uppfattning, att få stora områden som blir ödsliga och ogästvänliga för de människor som på sin fritid önskar komma ut i skog och mark för att njuta av naturen och dess skönhet. Därför bör vi nu begränsa ytterligare reservatbildning. Om de reservat som avsätts skall få den betydelse som avses måste de skötas. Eljest förfaller de. Det är orimligt att bara ”lagra” dem. Jag vill understryka naturvårdsverkets betänkligheter inför eftersläpningen i vårdåtgärderna. Den är redan så betydande att den bör inhämtas. Därför har reservationen 9 tillkommit. Fru talman! Jag ber att få ansluta mig till yrkandena av herr Larsson i Borrby.

Herr talman! I motionen 1683 har jag jämte herr Danell och fru Swartz yrkat att bidrag till viss ungdomsverksamhet via nionde huvudtiteln i enlighet med lantbruksstyrelsens äskanden skulle utgå med 580 000 kr., dvs. med ett i förhållande till regeringens förslag med 80 000 kr förhöjt bidrag. Jordbruksutskottet har i sitt uttalande över motionen i betänkandet sett positivt på den verksamhet organisationerna bedriver. Man har, för att citera utskottet, bedömt verksamheten ha ett värde varom inga delade meningar råder. Utskottet vill dessutom att riksdagen skall ge regeringen till känna vad som anförts i frågan. Trots denna välvilja har man inte ansett det möjligt att tillföra organisationerna ett ytterligare stöd på 80 000 kr. — pengar som dessa så innerligt väl behöver. Det är inte utan att jag känner en rätt stor besvikelse över detta utskottets ställningstagande. I utskottsbetänkandet påpekas bl.a. att de organisationer som får stöd via jordbruksdepartementet även kommer i åtnjutande av stöd inom ramen för anslaget till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet via åttonde huvudtiteln. Så är dock icke fallet för de båda specialförbunden inom Riksförbundet Sveriges 4 H, Jordbrukare-Ungdomens förbund och Förbundet Skog och ungdom, vilka f. n. tillsammans uppbär 395 000 kr. av det totala anslaget på 500 000 kr. och icke kommer i åtnjutande av ytterligare statsbidrag. Dessa organisationer har hela sin verksamhet, som består av yrkesorienterande och yrkesfostrande verksamhet på jordbrukets resp. skogsbrukets område, baserad på det stöd som erhålles via nionde huvudtiteln. Eftersom den verksamheten har så stark anknytning till jordbruk och skogsbruk, är det naturligt att den får sitt huvudsakliga stöd från jordbruksdepartementet. Därför kan utskottets motivering för ett eventuellt överförande av bidraget till utbildningsdepartementet och en inordning av stödet till ungdomsverksamheten på jordbrukets område i det allmänna stödet till ungdomsverksamheten starkt ifrågasättas. Att det statliga stödet till ungdomsverksamheten i övrigt ökat och att ungdomsorganisationerna får stöd från kommuner och landsting saknar också relevans i sammanhanget. De facto har de nya reglerna för bidragsgivningen till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet medfört att organisationer som Sveriges 4 H får svårt att kunna tillgodoräkna sig samma bidrag i framtiden, eftersom organisationen har en stor andel deltagare i s.k. öppen verksamhet i förhållande till betalande medlemmar. Det kan t.o.m. bli fråga om en direkt sänkning av statsbidraget. Särskilt stöd till unrgdomsverksamhet på jordbrukets område med syfte att ge deltagarna en förberedande yrkesorientering är ingenting unikt för Sverige. Liknande verksamhet finns i flertalet länder världen över. I USA samt flertalet europeiska länder bedrivs den i direkt samarbete med den statliga rådgivningsverksamheten, vilket inte torde vara billigare än att ge berörda organisationer ett direkt stöd. I Finland erhåller exempelvis de båda finska 4 H-organisationerna tillsammans mer än 6 miljoner finska mark i bidrag. Med tanke på att en finsk mark är värd något mer än en svensk krona förstår var och en att motsvarande organisationer i Sverige får väsentligt mindre bidrag, 1/2 milj.kr. mot över 6 miljoner i Finland. I Danmark och Norge är verksamheten delvis samordnad med rådgivningsverksamheten, varför det statliga stödets storlek är svårare att ange. Bidraget till viss ungdomsverksamhet har varit oförändrat i tio år. Under motsvarande tid har organisationernas kostnader för personal, administration m.m. nästan tredubblats. Därför är den ekonomiska situationen för dessa i dag mycket brydsam. Sveriges 4 H med specialförbund har exempelvis varslat alla centralt anställda länskonsulenter med regional placering om uppsägning, och överläggningar med den fackliga organisationen pågår för att om möjligt kunna lösa anställningsfrågorna. Den ungdomsverksamhet som här åsyftas med individuell rådgivning till deltagarna är mycket kostnadskrävande, och dess fortbestånd är därför i allvarlig fara om den inte kan tillförsäkras ett tillräckligt stöd från det allmänna. Är vi överens om verksamhetens värde ur yrkesorienterande och yrkesfostrande synpunkt och kanske också i viss mån ur beredskapssynpunkt, bör vi också kunna ge den det stöd den behöver. Herr talman! Jag dristar mig att yrka bifall till motionen 1683.

Herr talman! Vi har föreslagit en uppräkning av det s.k. Norrlandsstödet till jordbruket med 25 96. Jag anser att detta är ett minimikrav, om vi inte snabbt skall få en ytterligare försämrad situation på jordbrukets område i norra Sverige. När man reser en del i de bygderna och har kontakter och umgänge med folk som sysslar med jordbruk, förstår man lätt hur pressad situationen ofta är. Vi har också sett hur jordbruk efter jordbruk har försvunnit. Det s.k. Norrlandstillägget har visserligen dämpat avvecklingen av jordbruket, men det som sker är ändå förskräckande. Detta belyses ganska bra i Länsplanering 1974 från Norrbotten, som ju är en betydande del av Norrland. Där skrivs bl.a. så här: ”Den åkerareal som nu brukas uppgår till ca 48 000 ha varav i inlandet 10 000 ha. År 1956 var åkerarealen i länet 80 000 ha och 22000 ha i inlandet. Minskningen har alltså varit 32 000 i länet och 12 000 i inlandet. En del av den nedlagda arealen är myrmarker som troligen ej är odlingsvärda, men antar man att hälften av den nedlagda arealen är fastmarksjord och som borde omfattas av den framförda målsättningen innebär det en ökning av arealen med 16 000 ha. Antar man att denna areal helt skulle användas för grovfoder och fodersäd i mjölkproduktionen innebär det en möjlig utökning av koantalet med 12 000 stycken vid en avkastningsnivå av 2 000 foderenheter ha vid fodersädsodling. Denna produktion ger ett tillskott på ca 700 årsarbetare.” Detta har jag citerat för att belysa att det kan vara en god affär att satsa på jordbruket. Då behöver man nämligen inte i samma utsträckning sysselsätta människor, exempelvis i beredskapsarbete, eller låta dem flytta från bygden. Den utveckling som har skett i bl.a. det Norrlandslänet har fått konsekvenser när det gäller försörjningen med jordbruksprodukter. Man får importera kött och mjölk. Det skulle i nuläget behövas minst 2 000 kor till för att klara mjölkförsörjningen i det nordligaste länet, har lantbruksnämnden räknat ut. I Norrlandslänen står man inför en generationsväxling. Då gäller det också att komma fram till en sådan jordbrukspolitik att man kan få ungdom att ta över. Det handlar om att garantera utkomsten för dem som brukar jorden. I norra Sverige — det vill jag understryka — handlar det ju inte om godsägare och storbönder, utan till närmare 99 96 om småbönder. Dit bör jordbruksstödet kanaliseras, om vi skall kunna behålla ett levande jordbruk i norra Sverige. Visst finns det stödformer, men inte har det kunnat hindra att den ena jordbrukaren efter den andra har drivits bort från sin jord, att förbuskningen breder ut sig över det norrländska landskapet och att regioner som tidigare var mer än självförsörjande med jordbruksprodukter nu måste importera mängder av jordbruksprodukter från annat håll. När det gäller bidragsformerna kan man som ett exempel ta det nuvarande stödet till s.k. A-B-fastigheter, som ger 25 26. Om nu en bonde utanför SR-systemet vill investera 400 000 kr., får han alltså 100 000 kr. i bidrag. Resten måste han låna, och han kan få brottas med amorteringar som knäcker ryggen på honom. För mig står det klart att inte ens den stödformen tryggar jordbrukets fortbestånd och utveckling i Norrland. Så har vi SR-verksamheten, som heller inte har kunnat hejda jordbruksnedläggningarna och inte kommer att kunna göra det i fortsättningen heller. I augusti i fjol hälsade jag på en bekant, en SR-bonde i en by i Tornedalen. Han byggde ut sitt jordbruk mycket optimistiskt och hade 1958 uppfört en modern ladugård. Visst fick han bidrag och stöd från myndigheterna, men det hjälpte ändå inte. Han orkade inte längre; klarade inte av det. Och då skulle han auktionera bort sin besättning följande vecka, vilket f.ö. också skedde. Jag klarar inte räntorna och amorteringarna, och dessutom får man slita ihjäl sig, var hans motivering. Där ligger naturligtvis knuten i sammanhanget. Även om man får stöd blir räntor och amorteringar så betungande att det förr eller senare blir omöjligt att klara dem, eller också kan det bli så att människor tappar sugen på grund av att de sällan eller aldrig kan tillåta sig normala arbetsdagar, semester och reglerad arbetstid som andra grupper i samhället. Jag är klar över att man inte löser dessa problem genom att höja det s.k. Norrlandstillägget, men jag anser att det ligger i anständighetens intresse med en höjning på det sätt som vi har föreslagit, dvs. med 25 96. Det skulle återställa värdet av tillägget och ge dem som ännu finns kvar inom jordbruket en bättre chans att vara kvar i näringen i avvaktan på att en bättre jordbrukspolitik arbetas fram. Jag vill därför i all korthet be att få instämma i bifallsyrkandet till reservation nr 3.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 33 behandlas bl.a. motionen 1657, som tar upp frågan om inskränkningar i bidragsgivningen till skogsodling på åkermark. Utskottsmajoriteten har avstyrkt motionen med hänvisning till sittande utredningar. De frågor som har aktualiserats i motionen kan mycket väl genomföras utan att man inväntar de stora utredningarnas resultat, eftersom våra förslag innebär ett steg i riktning mot ett bättre hushållande med våra markresurser. Jag anser det vara angeläget att snabba åtgärder vidtages. Annars föreligger det stor risk för att ytterligare något tiotusental hektar åkermark läggs ned med stöd av statsbidrag för skogsodling. Alternativet med fortsatt jordbruksproduktion kommer i ett försämrat konkurrensläge gentemot skogsplantering. Det finns, som jag ser det, mycket starka skäl för att främja en hög produktion av livsmedel, och då måste det vara felaktigt att man från samhällets sida stödjer åtgärder som minskar åkermarkens omfattning. Skogsplanteringen på åkermark i Jönköpings län, för att nämna ett exempel, uppgår f.n. till ca 400 hektar per år, och det finns exempel på att skogsplantering skett på åkermark som ur lokal synpunkt måste anses som högvärdig. Med hänsyn till att åkermarken i framtiden, med de skäl jag tidigare omnämnt, får ännu större betydelse är det enligt min uppfattning motiverat att — även om man inte för dagen kan finna någon brukare — marken bevarar sina odlingsegenskaper. Kostnaderna att återställa åkerjorden efter något eller några årtiondens skogsodling blir ganska betydande. I motionen har vi också aktualiserat frågan om nyodlingsbidrag, men även på den punkten är utskottsmajoriteten negativ. Vi motionärer menar att det finns all anledning att man från samhällets sida stödjer även sådan verksamhet. Nyodlingsverksamheten har glädjande nog under de allra senaste åren ökat, och detta är att hälsa med stor tillfredsställelse. Denna verksamhet innebär såväl att den enskilde nyodlaren kanske får en mer rationell och lönsam enhet som att vårt lands samlade produktionsförmåga förbättras. Därför har vi ansett det riktigt att riksdagen ger regeringen i uppdrag att snabbt komma med förslag i den här frågan. De synpunkter och förslag som framförts i motion 1657 har följts upp i reservationen 4, vilken herr talman, jag yrkar bifall till.

Herr talman! Jag har i motionen 1663 framfört ett förhållandevis stort antal synpunkter på verksamheten vid lantbrukshögskolan. Min kritik och mina förslag till ändringar grundar sig på ett mycket starkt personligt intresse för odlingsfrågorna och allt övrigt som rör framställningen av våra baslivsmedel. I dessa tider då det dels råder global livsmedelsbrist, dels förekommer inhemska miljöstörningar — inte minst inom livsmedelsområdet — bör man verkligen försöka utvinna det allra mesta och bästa bl.a. ur försöksverksamheten vid lantbrukshögskolan. Vad som kanske framför allt är angeläget är en strängt verklighetsanpassad prioritetssättning av sådana studier och försök som snarast kan ge optimal inriktning åt svenskt jordbruk med avseende på biologiskt och livskvalitetsmässigt välanpassade produkter. Utöver dessa högt satta önskemål har jag också gått in på ett antal detaljanmärkningar och detaljförslag rörande den egentliga försöksverksamheten. Detta har jag vågat göra mot bakgrunden av att jag har arbetat med teknisk utprovningsverksamhet i hela mitt yrkesliv och därför vill göra anspråk på att ha viss erfarenhet av sådant arbete. Det verkliga målet för lantbrukshögskolans försöksverksamhet bör rimligtvis vara att ge den enskilde lantbrukaren värdefulla rekommendationer på ett lättförståeligt sätt. Då resultaten ofta presenteras som tämligen osäkra medelvärden och i besvärliga siffertabeller är det inte troligt att den kommunikationen sker på bästa sätt. Därför tycks det i stället vara lättare för lantbrukarna att gå direkt in i de olika försäljningsföretagens tillrättalagda rekommendationstabeller, där det kommersiella intresset vanligen dominerar, och det är väl inte alltid av godo. Herr talman! Jag skall inte gå in på några detaljer i dessa frågor. Jag tror emellertid att det finns mycket att förbättra inom den här sektorn. Det ytterst korta svar som jordbruksutskottet ger på min relativt långa motion ger mig dock inte några större förhoppningar om någon förbättring. Utskottet uttalar sig bara — liksom förra året — för ”oförändrade riktlinjer för försöksverksamheten”. Utskottet markerar därmed att man inte har satt sig in i situationen ordentligt. Jag finner betydligt större tröst i vad rektorn för lantbrukshögskolan har skrivit i ett personligt brev till mig samt i lantbrukshögskolans utvecklingsplan fram till år 1978. Under exempelvis rubriken Produktionsutveckling och produktionsanpassning återfinns mycket hoppingivande uppgifter om effektivitetsfrämjande åtgärder, produktkvalitéer, livsmedelsbiologiska aspekter m.m. Det är glädjande att ta del av detta, och om jordbruksutskottet hade varit mera intresserat och givit sig tid till mera ingående behandling av motionen så hade man ju i sitt svar kunnat åberopa detta mera framsynta dokument hellre än att bara tala om oförändrade riktlinjer. Herr talman! Under alla förhållanden är det troligt att ett påpekande i den form som min motion utgör har ett visst värde. Om inte annat så ger det de personer som sysslar med hithörande frågor en liten vink om att det finns intresserade politiker som inte är nöjda med förhållandena såsom de är f. n., och det ger därmed förhoppningsvis lantbruksforskningen en puff i rätt riktning. Jag har inte något yrkande, herr talman.

Herr talman! Det var herr Olsson i Edane som uppkallade mig till talarstolen. När det gäller hans anförande har jag ett frågetecken att sätta, och det är när han talar om bristen på 20 miljoner kubikmeter. Den bristen finns mig veterligt inte belagd någonstans. Man är än så länge hänvisad till gissningar därvidlag. Jag kan därför inte säga om bristen är 30 eller 10 miljoner kubikmeter. Men det är det enda frågetecken jag har att sätta. Annars kan jag helt och hållet instämma i vad herr Olsson i Edane sade. Jag tycker att man har anledning att vara honom tacksam för att han höll sitt anförande på ett sakligt plan hela tiden och inte hemföll till att tala om katastrof för det svenska skogsbruket. Han nöjde sig med att konstatera att läget är ytterligt allvarligt, och det är det förvisso. Varför har det då blivit så? Ja, en god del av det dåliga tillståndet i våra föryngringar beror ju på att vi har haft en lång serie torkår — fem sex svåra torksomrar efter varandra. En del plantor har helt enkelt dött, andra plantor har blivit så försvagade att de inte orkat stå emot ens ett mycket litet snytbaggangrepp. Men snytbaggar har ju alltid funnits. Varför var det inte så svårt med dem förr i tiden? Jo, helt enkelt därför att vi förr bedrev vårt skogsbruk på ett sådant sätt att vi inte fick så mycket ris vid slutavverkningen som vi numera får. Vi hade inte så goda yngelmöjligheter för snytbaggarna förr som vi nu får. Och vi visste att ett hygge måste ligga så att säga i träda i tre fyra år innan det lönade sig att göra några planteringar, helt enkelt därför att snytbaggarna behövde den tiden att rasa över. Så kom DDT. Vi kunde genom att behandla plantorna med DDT plantera genast på våren efter avverkningen och vann på detta vis tre fyra års produktion. Där är det onekligen rätt att tala om en katastrof beträffande den ökning i produktionen som vi fick tack vare att DDT kom. Om vi inte kan hitta någon ersättning för DDT, om vi tvingas återgå till den gamla tidens skogsbruksmetoder —- som när det gäller avkastningen per hektar och år inte stod tillbaka för nutidens skogsbruksmetoder —- är det alltså den förlusten vi får räkna med. Och den är ganska allvarlig; man räknar med 5 96 på den samlade svenska skogsproduktionen. Vad vi måste ha klart för oss är alltså att man kanske får överge de nya skogsbruksmetoderna. Nu har vi anpassat oss till dessa nya metoder. Det kan bli en mycket smärtsam omställning tillbaka i tiden, om vi inte kan hitta någonting annat. Därför är det viktigt att vi när det gäller själva skogsskötselmetoderna — markberedningshistorier och annat — sätter in forskningen på att göra dem effektivare och samtidigt på att finna något annat medel än DDT för att hålla efter snytbaggarna. Jag måste till slut säga att hälsoriskerna när det gäller DDT förvisso finns i plantskolorna, där arbetarna får umgås med DDT ganska ordentligt, när plantorna behandlas. Men att DDT skulle medföra några risker ute i skogen har jag uppriktigt sagt mycket svårt att förstå. Det är summa 100 gram DDT per hektar en gång på 80-100 år. Det tror jag inte är farligt. Jag säger att jag inte tror att det är farligt, för när det gäller ett ämne som DDT, som inte bryts ned, är nog osvuret bäst. Jag har inget yrkande.

Herr talman! Det är ett avsnitt i herr Gernandts anförande som jag gärna vill kommentera. Herr Gernandt säger att i stället för vetenskapligt belagd forskning och undersökning är det ofta rekommendationer från firmor och tillverkare, där det kommersiella intresset tar överhand, som får utgöra rådgivning åt jordbrukarna. Jag vill vända mig mot den formuleringen och säga att det skulle innebära ett klart underbetyg åt landets jordbrukare om det vore på detta sätt. Trots att herr Gernandt säger sig ha erfarenhet av hur verksamheten går till måste jag inför kammaren betyga att Sveriges jordbrukare i dag är betydligt mer medvetna, betydligt mer kritiska än att de skulle låta sig styras i sina åtgärder av rekommendationer där kommersiella intressen är avgörande. Jag kan försäkra att man räknar väldigt noga på näringsbehov och över huvud taget på de behov och förutsättningar som finns innan man vidtar åtgärder i fråga om gödsling och bekämpning. Detta hindrar ju inte att man välkomnar nytt tänkande och alla nya friska idéer som kan komma fram när det gäller försöksverksamheten. Vi har för utskottets del alltid kunnat betyga att vi haft gott förtroende för lantbrukshögskolan i det sammanhanget. Men vi är naturligtvis intresserade av och beredda att framöver hjälpa till för att det skall finnas medel till förfogande för sådan modern och även alternativ forskning. Sedan sade herr Lövenborg någonting som jag tyckte var intressant. Han citerade en jordbrukare som han träffat och som uttalat att han inte klarar av räntor och amorteringar och att man dessutom ”ju får slita ihjäl sig”, som han sade. Det är nu en iakttagelse och en bedömning som inte är något speciellt för Norrlands vidkommande, utan det är en situation som man finner litet varstans bland landets jordbrukare. Vi har här i debatten tidigare fått betygat att det råder något av vapenvila i jordbruksdebatten och att man inom jordbruket har en viss arbetsro. Man har inbyggt inflationsskydd, som ger en viss trygghet för kostnadsökningarna osv. Men ändå kvarstår det ett gap när det gäller jämlikheten för jordbrukets folk rörande social trygghet, rätt till normal arbetstid och möjligheterna till ledighet. Och ordet semester vågar man inte ens ta i sin mun. Då är det mycket välkommet om man nu börjar inse att det brister i jämlikhet, och det framgick ju av herr Lövenborgs inlägg. Det bådar gott för de kommande stora principiella ställningstagandena, Nr 106 om man i framtiden tar hänsyn till jämlikhetskravet även för jordbrukets
Jordbruksreglering, Herr talman! Jag är övertygad om att herr Larsson i Borrby, som är = m.m. mycket kunnig på jordbruksområdet, har rätt när han talar om kvaliteten på de svenska jordbrukarna. Jag har dock haft turen — eller kanske jag skall säga oturen — att träffa ett antal personer som har varit litet kritiska mot de kommersiella intressena. I varje fall är det inte troligt att ett företag som säljer produkter någonsin talar om dålig kvalitet på de pro dukter man saluför. Jag tror ändå att jordbruket ligger i goda händer. Men den kritik som jag har framfört i min motion påstår jag ändå har ett visst fog för sig, och förhoppningsvis har motionen varit till någon nytta eftersom den visar att man är uppmärksam även på sådant som kan vara litet tokigt och felaktigt.

Herr talman! I början av denna debatt ställdes det en fråga till mig, och det är angeläget för mig att få besvara den. Det var herr Jonasson som undrade när man kunde räkna med att få se resultaten av jordbruksutredningens arbete. På den frågan vill jag svara att vi räknar fortfarande med att jordbruksutredningen skall kunna lägga fram resultaten av sitt arbete någon gång under kommande höst. I regeringen kommer vi sedan att ha ambitionen att så snabbt som möjligt lägga fram en proposition i ärendet. Där vill jag dock inte lägga fast någon tidpunkt nu. Den kommer att vara beroende av hurudana jordbruksutredningens resultat blir och vilket mottagande de resultaten får av remissinstanserna. Därför nöjer jag mig med att slå fast att ambitionen hos regeringen är att så snabbt som möjligt kunna lägga en proposition på riksdagens bord. Nu skall jag inte här ge mig in i någon principiell jordbrukspolitisk debatt. Jag är på det klara med att kammarens ledamöter tycker att vi bör kunna gå vidare på dagordningen. En rad talare har ju också sagt att frågorna i dag ligger på utredningsstadiet och att vi får återkomma till dem när utredningens förslag ligger på bordet. Men jag kan ändå inte underlåta att i detta sammanhang uttala min förvåning över att herr Enlund på en punkt redan nu ansåg sig vara på det klara med vad som borde bli resultatet av utredningens arbete. Han sade nämligen att det vore skäligt att nu ge ett generellt anslag till nyodling för att vi med svensk jordbruksproduktion skulle kunna hjälpa till med u-ländernas livsmedelsförsörjning. Och han sade att detta var en fråga som man inte hade tagit ställning till i 1967 års jordbrukspolitiska debatt. Detta är fullständigt fel. Samtliga partiers företrädare i den debatten betygade att målsättningen för svensk jordbrukspolitik inte kunde vara att man skulle bedriva en produktion i avsikt att lösa u-ländernas pro 95 blem. För folkpartiets vidkommande betygades detta av herr Antby, och de övriga partierna hade samma inställning. Herr Enlund sade att vi nu genom att ge ett generellt stöd till nyodling skulle kunna medverka till att hålla de katastrofreserver som kunde visa sig angelägna vid uppkommande svältsituationer ute i världen. Läget är ju trots allt det att vi med den åkerareal som f. n. ligger under plogen har möjligheter att vid normalt skördeutfall både klara uppgiften att bidra till de katastroflager som vi har gjort utfästelser om och teckna avtal om att exportera av vårt skördeöverskott till våra grannländer, exempelvis Norge. När det gäller nyodling var enigheten fullständig på världslivsmedelskonferensen i Rom om att problemet i dag är att man saknar resurser för den nyodling som måste till i första hand i u-länderna och som är den enda vägen för att på sikt lösa u-ländernas livsmedelsförsörjningsproblem. Bristen på konstgödsel är t.ex. ett stort problem. Och man var överens om att resurserna för nyodling därför borde sättas in just i utvecklingsländerna, och de övriga länderna borde hjälpa till med att skapa förutsättningar härför. Jag är därför överraskad när herr Enlund är beredd att redan nu generellt uttala sig på det sätt han gör och t.o.m. ställa hela folkpartiet bakom den uppfattningen. Till sist vill jag säga till herr Johansson i Holmgården att jag inte hade väntat mig att han skulle försöka motivera den motion som centerpartiet har väckt om att minska stödet till skogsvårdsstyrelserna. Det var en ovanligt misslyckad motion. Det ökade stöd till skogsvårdsstyrelserna som vi har föreslagit är inte betingat av att vi vill anställa mera folk vid skogsvårdsstyrelserna utan av att vi måste få pengar för att klara de ökade lönekostnader som vi får för de redan anställda där. Skulle vi ha gått den väg som centern förordat hade vi fått avskeda ett stort antal tjänstemän hos skogsvårdsstyrelserna, och det vore väl inget bidrag till en aktiv skogsvårdspolitik.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Lundkvist för det svar han gav beträffande stödet till det norrländska jordbruket. I bästa fall skulle jordbruksutredningen alltså kunna lägga fram förslaget i höst. Sedan skall det ut på remiss, och därefter får vi se vilka förändringar som kan behöva göras, säger statsrådet. Han tillägger att ”vi har ändå en hög ambition att lägga fram förslaget så snart som möjligt”. Jag kan förstå det, men vad statsrådet nu har sagt innebär ändå att det kommer att dra ut på tiden. Det kan komma att ta de två år som jag nämnde förut, och då kan vi ha fått en penningvärdeförsämring på 25-30 96. Det innebär att de människor som satsat hårt på en hög jordbruksproduktion i Norrland och skogslänen kan få det synnerligen besvärligt att klara amorteringar och räntor. Vi skall ha klart för oss att den produktion som de satsat mycket hårt på har fördyrats genom inflationen, och då borde de också få kompensation så snart som möjligt. Det gör att jag finner reservationen 2 i ännu högre grad angelägen, och jag hoppas att kammaren kommer att stödja den reservationen. De åtgärder som där föreslås är nödvändiga för att det skall bli någonting av de vackra orden om det norrländska jordbruket.

Herr talman! Jag är ledsen att behöva säga till herr statsrådet att han måste ha hört fel ordentligt när han säger att jag skulle ha talat för ett generellt anslag till nyodling. Det uttrycket förekom inte i mitt anförande. Den reservation, vari det yrkas på en överföring av medel till bidrag för nyodling, har jag inte stött. Vad jag sade var att vi måste ta vår del av ansvaret för den globala livsmedelssituationen. Jag sade också att vår roll därvidlag knappast kan bli mer än marginell. Herr statsrådet var förvånad över att jag var beredd att ta ställning på den punkten redan nu. Det är inte så konstigt, eftersom folkpartiet i en partimotion för ett par år sedan hade just den formuleringen. Detta ställningstagande framförde alltså folkpartiet redan för ett par år sedan, och det finns även med bland de förslag som så småningom fördes till jordbruksutredningen för bedömning i samband med de tilläggsdirektiv som gavs 1974. Statsrådets referat av debatten i samband med 1967 års jordbrukspolitiska beslut, då jag inte fanns med i riksdagen, är säkerligen helt riktigt. Men det styrker bara mitt påstående att man i det beslutet inte hade med hänsynstagandet till den globala livsmedelssituationen.

Herr talman! Jag vill till herr statsrådet bara säga att det för oss är alldeles självklart att arbetskraften vid skogsvårdsstyrelserna i största möjliga utsträckning skall utnyttjas ute på fältet. Om man bara tar hänsyn till de administrativa uppgifterna och inte till vad som sker ute i skogarna kan jag förstå det ständiga behovet av ökningar. För oss är det avgörande att det blir så mycket som möjligt uträttat ute på fältet. Det är också det som varit avgörande för den reaktion som vi visat i vår motion med anledning av propositionen, som i väsentliga stycken innebar en minskning av anslaget till verksamheten ute på fältet. Det är den verksamheten som för oss är det absolut mest väsentliga.
Herr talman! Jag kan inte begripa hur man skulle få mer uträttat ute på fältet genom att avskeda ett antal skogsvårdsstyrelsetjänstemän. Får jag sedan tolka herr Enlund så att han anser att det inte finns skäl att motivera anslag till nyodling med att vi skall exportera livsmedel till u-länderna?
Herr talman! Det där, herr statsråd, är mycket lätt att fatta. Om man minskar anslaget till åtgärder ute på fältet, bör rimligen också behovet av arbetskraft i skogsvårdsstyrelserna bli mindre. Och resultatet av de åtgärder som föreslås i propositionen blir att man måste minska arbetet ute på fältet. Vår uppfattning är att detta inte bör ske, men att döma av skrivningen i propositionen är detta statsrådets avsikt.
Herr talman! Vad jag sade i frågan om nyodling var att det motionsyrkande som finns med i en av reservationerna får bedömas av den sittande jordbruksutredningen. Vidare sade jag att med hänsyn till vårt ansvar för livsmedelssituationen i världen ”någon nedskärning av den svenska jordbruksarealen inte bör ifrågakomma”.

Herr talman! Då förefaller det som om vi börjar närma oss enighet. För det första kan det, som herr Enlund sade, vara klokt att avvakta jordbruksutredningens förslag. För det andra skall vi naturligtvis, när vi går att bedöma hur vi skall klara vår egen livsmedelsförsörjning, ta hänsyn till livsmedelsförsörjningen ute i världen.

Herr talman! Jag har redan i mitt tidigare anförande rörande budgetpropositionen för jordbrukets och miljövårdens områden tillåtit mig säga att det sammanlagda kvarstående beloppet för miljövård får anses ganska blygsamt. Vi kan inledningsvis med glädje konstatera att vi i vårt land under den senaste tioårsperioden har fått en utveckling på miljövårdsområdet som alla har välkomnat och som man är glad över. Även i internationell bedömning kan man säga att Sverige i långa stycken haft glädjen att tjäna som föregångsland. För att det skall vara möjligt att upprätthålla den standarden krävs det emellertid ständiga satsningar, ständiga medel för att täcka kostnaderna och nya initiativ. Det finns också på miljövårdens område kvar en del mycket stora och mycket väsentliga delar där betydande insatser behövs. Vad gäller jordbruksutskottets betänkande nr 33 har vi för centerns del anledning beklaga att man inte i år i högre grad kunnat tillmötesgå de krav som ställts, speciellt från naturvårdsverkets sida, på några områden som jag vill exemplifiera. Vi tror att begreppet återvinning är en så pass väsentlig och betydande verksamhet för framtiden att vi gärna hoppats att årets budgetproposition hade innehållit en mer ambitiös satsning. Glappet mellan naturvårdsverkets petita och budgetpropositionen är så omfattande att det sträcker sig från 15 till 50 miljoner. För centerns del har vi inte heller haft möjlighet att i vår budget tillskapa resurser som helt kan tillgodose detta krav. Vi har emellertid här velat markera vikten av återvinningsverksamheten och föreslagit en höjning från de 15 miljonerna från fjolåret till 20 miljoner, ett plus på 5 milj.kr., vilket är uttalat i en av våra reservationer. Ett annat mycket väsentligt verksamhetsområde är möjligheten att restaurera sjöar. Man har på senare år kunnat konstatera att det faktiskt är möjligt att reparera de skador som uppstått i naturen. Det finns bl.a. många intressanta bevis på att det går att restaurera förorenade vattendrag. Det är emellertid en utomordentligt kostnadskrävande verksamhet. Detta är en sådan punkt där vi i centerns partimotion efterlyste en mer ambitiös satsning. Skillnaden mellan propositionens förslag och motionens är här 10 milj.kr., vilket vi följer upp i en reservation. Det finns redan mycket långt framskridna planer på projekt som skulle kunna starta omedelbart om dessa pengar kunde ställas till förfogande. Vi anser det vara utomordentligt angeläget att dessa medel snarast kan ställas till förfogande. Det är inte bara fråga om en viktig miljövårdsinsats utan det är också en sysselsättningsfrämjande insats som vi anser vara mycket meningsfull. Sedan vill jag också kommentera frågan om naturvårdsreservat. Det är väl värdefullt att man i vårt land varit ute i tid och pekat ut en del områden som vi vill bevara som naturreservat. Icke desto mindre är det värdefullt om man i tid ställer resurser till förfogande så att man kan klara vården av dessa reservat. Det finns starka belägg för att man inte har dessa resurser nu. Får man inte dem är också tanken med naturvårdsreservaten förfelad. Därför har vi i en reservation följt upp det kravet med begäran om en höjning av anslaget med 2 miljoner. En liknande reservation finns här av herr Takman, reservationen 13. Jag vill uttrycka min förvåning över en formulering i reservationen där han säger någonting om svavelnedfall.

Vi menar nog att reservationerna 12 och 15, där centerledamöterna har skrivit sina namn, på ett riktigare sätt skulle kunna garantera restaureringen av vattendragen i framtiden. Vi har sedan också framhållit vikten av ökade insatser beträffande miljövårdsforskningen. Låt mig sammanfattningsvis säga att det är några anmärkningar i marginalen. Ett enhälligt utskott står bakom uppfattningen om värdet av en ambitiös satsning på miljövården. Dessa marginalanmärkningar gäller ändå ett par så väsentliga områden att vi velat följa upp dem i en reservation.